Fru talman! Johan Hultberg har frågat mig om jag delar hans uppfattning att långa handläggningstider försenar och äventyrar investeringar och åtgärder som levererar miljönytta och varför jag och regeringen inte gjort mer för att åtgärda problemet. Han har också frågat mig om jag är beredd att införa tidssatta mål för handläggningen av tillståndsärenden och vidta ytterligare åtgärder för att reformera tillståndsprocesserna så att handläggningstiderna för miljötillstånd minskar. En snabb grön omställning förutsätter moderna och effektiva tillståndsprocesser, och regeringen prioriterar frågan högt. Regeringen tillsatte i höstas en utredning med uppdrag att se över det nuvarande systemet för prövning enligt miljöbalken och föreslå åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv prövning. Syftet är att underlätta för miljö och klimatförbättrande investeringar och åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs. Utredningen ska presentera sitt betänkande i december 2021. Som en del av arbetet med att effektivisera miljöprövningen har regeringen gett berörda myndigheter i uppdrag att ta fram en samlad statistik för miljöprövningen. Statistiken kommer att finnas tillgänglig i april 2021 för år 2020. Statistiken är viktig för att identifiera lämpliga effektiviseringsåtgärder. För en månad sedan föreslog regeringen ändringar av regelverket för hur mark och miljödomstolen ska vara sammansatt i olika mål och ärenden i en lagrådsremiss. Syftet är att möjliggöra en mer flexibel, ändamålsenlig och effektiv hantering av mål och ärenden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. I oktober 2020 remitterade regeringen promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi . I promemorian föreslås en ny lag och en ny förordning med bestämmelser om tidsfrister för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar el och om en kontaktpunkt för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar energi i syfte att förenkla för verksamhetsutövarna och förkorta handläggningstiderna. Effektiva tillståndsprocesser kräver också att prövningsmyndigheterna har förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. För att korta handläggningstiderna och förstärka arbetet med miljöprövning och miljötillsyn föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2021 att Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas förvaltningsanslag skulle tillföras ytterligare medel. Regeringen har också vidtagit flera branschspecifika åtgärder. En samordnare har utsetts av regeringen för att främja koordineringen i arbetet med insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Samordnaren ska, om så efterfrågas av berörda aktörer, facilitera samråd och bistå med koordinering kopplat till de olika prövnings och planeringsprocesser som krävs för omställningsprojekt inom industrin i form av större företagsetableringar och företagsexpansioner i länen. Regeringen gav i januari 2021 Tillväxtverket i uppdrag att i samråd med Statens jordbruksverk, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ta fram konkreta tjänster för att effektivisera och förenkla för företag och andra verksamhetsutövare inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och på det sättet ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehandläggning. De tjänster som tas fram ska, i den mån det är möjligt och lämpligt, utformas på ett sätt som gör tjänsterna möjliga att använda även vid prövning av och anmälan om andra miljöfarliga verksamheter än sådana inom livsmedelskedjan. Sammanfattningsvis arbetar regeringen intensivt för att modernisera och effektivisera miljöprövningen i syfte att främja miljö och klimatmässigt lämpliga investeringar.

Fru talman! Tack, miljöministern, för ett utförligt svar på min interpellation. Varmt lycka till i din nya roll som miljöminister! Det är en ny miljöminister, men tyvärr är det mycket av samma miljöpolitik. Den kommer vi från oppositionen fortsätta att kritisera, och vi kommer att verka för att den ska bli mer resultatorienterad. Resultat handlar väldigt mycket om att skapa förutsättningar för aktörer att leverera miljönytta. Tyvärr ser vi i dag, fru talman, att miljöprövningen i sig är ett hinder för omställningen av Sverige. Det tar för lång tid för företag som vill komma igång med miljöriktig produktion och som vill bidra till att skapa en mer hållbar framtid. Det kan handla om att få fram viktiga mineraler och material till elbilar, om omställningen när det gäller elektrifiering av vårt samhälle eller om att få fram en mer hållbar livsmedelsproduktion. Från riksdagens sida har det uttryckts gång på gång att det svenska miljöprövningssystemet behöver reformeras. Det behöver gå mycket snabbare. Det är ett problem utifrån ett tillväxtperspektiv men också utifrån ett miljöperspektiv att prövningssystemen är tidskrävande och att det avskräcker investerare från att just välja Sverige. Vi i riksdagen gjorde ett tillkännagivande 2017 om att ytterligare steg behöver tas. Då hade alliansregeringen tidigare gjort viktiga reformer av miljöprövningssystemet. Man hade till exempel koncentrerat miljöprövningarna till fem mark och miljödomstolar, och hantering av B-tillstånd hade gått från att hanteras i alla 21 länsstyrelser till 12. Det var viktiga reformer, men det är uppenbart så att mer behöver göras, vilket riksdagen krävde 2017. Vi upprepade tillkännagivandena också 2018 och 2019, men alldeles för lite har hänt. Det nämndes att en utredning tillsatts. Det är bra, men nu är det verkligen tid för handling. Jag kan ändå glatt konstatera att ministern gav flera exempel på vad jag uppfattar som konkret handling i frågan, något som förhoppningsvis kommer att leda till att det blir snabbare miljöprövningar och ett bättre investeringsklimat i Sverige så att vi i förlängningen också som land kan skynda på omställningen av vårt samhälle och skapa bättre förutsättningar för alla de här entreprenörerna som både vill göra business och faktiskt leverera miljönytta. Hemma i min valkrets finns det ett sådant företag som vill just göra business men också bidra till att skapa en mer hållbar framtid. Det är företaget Smögenlax, som har bedrivit forskning och utveckling av vattenbruk och fiskodling i recirkulerande system där man går från den konventionella odlingen i öppna kassar - som vårt västra grannland bedriver - till att i slutna system odla lax på ett mycket mer miljömässigt hållbart sätt. Man tar hand om näringsrester, recirkulerar och har kontroll på produktionen. Detta är ett exempel på ett företag som har fastnat i en extremt tidskrävande tillståndsprocess, och om de inte får sitt miljötillstånd snart kommer satsningen att utebli. Sotenäs kommun och Sverige kommer inte att få den viktiga satsningen. Det här är ett konkret exempel på hur viktigt det är att vi kommer vidare med snabbare tillståndsprocesser. Jag vill därför fråga ministern hur han ser på möjligheten att i systemet sätta upp mer tydliga tidsgränser för hur lång tid olika tillståndsprocesser ska få ta.
Fru talman! Tack, Johan Hultberg, för en viktig frågeställning! Det är glädjande att kunna bevisa motsatsen till det Johan Hultberg säger. Vi har en miljö och klimatpolitik som är världsledande och där också resultaten talar sitt tydliga språk. Nu ser vi hur utsläppen i Sverige minskar i enormt snabb takt, mycket snabbare än vad som har skett historiskt till och med innan pandemin slog till mot Sverige. De åtgärder som regeringen har vidtagit får alltså effekt. Där skulle man önska att Moderaterna ibland också ställde sig på jasidan och inte bara tryckte på nejknappen vid alla olika miljö och klimatförslag som presenteras. Vi får fortsätta att hoppas på en sådan utveckling. Vi kan också se resultat på andra sätt i Sverige. Sverige är uppenbart ett land där människor vill investera. Vi har bara under de senaste åren sett hur 100 miljarder har investerats i svensk vindkraft, vilket också gör att elproduktionen från vindkraft ökar i enormt snabb takt och bara inom några år kommer att vara större än den el som vi får från kärnkraften, till exempel. Vi har Hybrit som vill investera i ett av de första stålverken utan kolkraft, vi har nu H2 Green Steel som säger att de vill bygga det andra stålverket utan kol i världen, vilket också kommer att ske i Sverige, och vi har en av Europas största batterifabriker utanför Skellefteå. Bioraffinaderier uppstår nu runt om i vårt land, och vi har byggt 30 000 laddpunkter för elfordon, detta bara för att nämna några investeringsexempel som det finns väldigt många av. Det är uppenbart att Sverige är på god väg att bli det som regeringen har satt upp som mål, nämligen världens första fossilfria välfärdsland. Därmed inte sagt att saker inte kan bli bättre, och därför har regeringen också en ambitiös agenda för att effektivisera och se till att vi kan få miljötillstånd snabbare och effektivare. Jag nämnde en lång lista med åtgärder som regeringen redan har vidtagit, och vi kommer att fortsätta att vidta åtgärder för att på de sätt som finns korta och effektivisera handläggningsarbetet. Däremot är det viktigt att poängtera att detta inte får ske på bekostnad av miljöeffektiviteten. Vi ska pröva på ett sätt som garanterar att vi inte får nya aktiviteter som leder till svår miljöförstörelse eller riskerar människors hälsa. Vi ska ha effektiva prövningar, men de får inte vara sämre eller mer bristfälliga. Vi har nu också möjligheter att använda oss av nya verktyg som inte har funnits tillgängliga tidigare, till exempel digitaliseringen som nu möjliggör för mycket snabbare hantering av ärenden i och med att man snabbare kan skicka uppgifter mellan till exempel prövningsmyndigheter och verksamhetsutövare. Här finns fortsatt en potential att göra ännu snabbare prövning och ärendehantering. När det gäller frågan kring tidssatta handläggningsmål har vi både på länsstyrelserna och mark och miljödomstolar haft uppsatta mål för handläggningstider. Där visar också effekterna på att vi går i rätt riktning. År 2018 var det 70 procent av de uppsatta målen som klarade handläggningstiden, och 2019 var det 76 procent. Det är en ökning, och det är en väldigt tydlig majoritet av ärendena som hanteras inom den tid som man har satt upp som målsättning. Det här är en trend som vi fortsatt vill uppmuntra, och vi vill se till att vi kan fortsätta på den inslagna vägen. Sedan har vi, som jag sa, både jobbat med väldigt specifika, riktade insatser och med övergripande arbete. Där har vi nu även en stor miljöprövningsutredning som kommer att titta på prövningssystemet i dess helhet och hur man på olika sätt kan effektivisera arbetet framåt. Det är ett arbete som jag ser fram emot att ta del av under året.
Fru talman! Det är en helt avgörande fråga att vi har både snabba, tillförlitliga och förutsägbara tillståndsprocesser. Tyvärr är det ju så att näringslivet slår larm om att vi inte har detta fullt ut i Sverige. Detta är en allvarlig hämsko för utvecklingen av näringslivet i Sverige, och företag drar sig också för att göra miljöinvesteringar i befintliga anläggningar eftersom det ofta kräver en helt ny tillståndsprocess. Där tycker jag och Moderaterna att regeringen borde titta på att kanske öppna upp större möjligheter för ändringstillstånd för att på det sättet kunna ha snabbare processer. Det behövs, som riksdagen har gjort tydliga tillkännagivanden om, någon form av grönt snabbspår. Företag som ska göra investeringar som alla verkligen välkomnar och vill se måste kunna få en hantering som gör att man snabbt kan sätta spaden i backen eller göra den där förändringen i produktion och anläggningar som gör att man kanske kan producera mer men med mindre resurser och på ett mer hållbart och miljöeffektivt sätt. Ministern nämnde ett oerhört spännande och viktigt projekt i Sverige, nämligen Hybritprojektet. En av de största riskerna med det projektet - inte med projektet i sig men att det skulle fallera - är just de långa handläggningstiderna. Involverade parter är oerhört bekymrade över att det ska ta för lång tid att få tillstånd för de investeringarna i kraftledningar och den infrastruktur som krävs för att man ska kunna få till all energi som behövs till stålverken. Den energin består i dag av kol men ska i framtiden förhoppningsvis komma i form av ren el och konverteras till vätgas. Det här är ett konkret exempel på varför frågan är så viktig. Ska vi kunna ta det här stora klivet i omställning av vår basindustri är detta en strategiskt viktig fråga. Men det är också, som sagt, en oerhört viktig fråga för mindre företag. I mitt förra inlägg lyfte jag fram Smögenlax. Det är ett företag som vi alla från höger till vänster har applåderat. En företrädare till minister Bolund, Karolina Skog, har varit och besökt dem. De inviterades av regeringen till FN:s havsmiljökonferens 2017, eftersom de är ett exempel på ett företag som med ny teknik och entreprenörskap levererar lösningar på de utmaningar som vi har. Nu står vi dock inför det faktum att företaget i snart fem år har varit involverade i en tillståndsprocess. De påbörjade processen 2016 med samråd med länsstyrelsen och med allmänheten. De gick in med tillståndsansökningar till mark och miljödomstolen 2017 och fick avslag i första instans, rätt mycket på grund av hur ramdirektivet för vatten tillämpas och implementeras i Sverige. Detta är också ett exempel på att vi inte bara behöver snabba tillståndsprocesser; vi behöver också en vettig implementering av EU-lagstiftning. Här framstår det som uppenbart att Sverige har en överimplementering, där ramdirektivet för vatten utgör ett hinder som vi inte alls ser i andra länder. Här är det ett företag som vill odla fisk med en tjugondel av den miljöbelastning som finns i konventionellt vattenbruk i öppna kassar, som i Norge. Ändå riskerar de att få nej utifrån en miljölagstiftning. Det är absurt, fru talman. Det här är ett exempel på ett företag som drabbas hårt. Om företaget inte får ja av mark och miljödomstolen riskerar den viktiga satsningen att utebli. Jag uppmanar verkligen ministern att komma vidare. Jag har en konkret fråga: Kommer det att bli en proposition av den utredning som ska presenteras i år under mandatperioden?
Fru talman! På den sista frågan kan jag svara att det är självklart att vi från Miljöpartiets och regeringens sida inte lägger fram utredningsförslag bara för att vi tycker att det är roligt utan för att vi vill ta dem hela vägen. Där är självklart ambitionen att vi ska ta det hela från utredningens resultat till att också genomföra konkreta ändringar. Jag svarar ja på den frågan. Vi jobbar också intensivt med att göra stora utredningar och att ge riktade uppdrag till myndigheter att arbeta med regelförenkling. I det sammanhanget finns en funktion av att vara stödjande, att förenkla olika processer och att skapa enhetliga och lätta verktyg att använda. Där har både Naturvårdsverket och länsstyrelserna de senaste åren tagit fram vägledningar för att underlätta för myndigheter och verksamhetsutövare att ta fram underlag och samråda inför tillståndsprövningar på ett effektivt och smidigt sätt. Jag tog upp digitala tjänster i mitt tidigare inlägg. Där har Tillväxtverket tagit fram digitala tjänster som utgör stöd vid etablering av mindre verksamheter, det vill säga just det som Johan Hultberg efterfrågar i sitt inlägg. Ibland får man höra jämförelser om att Sverige har längre handläggningstider än andra länder. Där är vår uppfattning att det är svårt att göra den typen av analyser just på grund av att det har funnits för lite statistik, för lite kunskap, om hur miljöprövningen ser ut i Sverige och hur lång tid olika processer tar. Som jag sa i mitt inledningsanförande kommer vi att få statistik under våren som ska peka på hur handläggningstiderna ser ut i verkligheten, så att vi inte behöver gissa - vilket det har varit mycket av i Sverige. Man utgår från att det ser ut på ett annat sätt i Sverige än i andra länder. Det är ett stort steg framåt eftersom det ger bättre underlag för oss att gå vidare och se var det finns möjligheter att effektivisera verksamheter. Myndigheterna har en viktig uppgift att fylla i arbetet. Där vill jag passa på att ställa en fråga tillbaka till Johan Hultberg. Vi har sett att om myndigheterna inte får tillräckliga resurser är det svårt för dem att utföra sitt uppdrag. Om de inte har tillräckligt med personal, tillräcklig kompetens, finns risken att prövningar drar ut på tiden onödigt mycket. I värsta fall läggs ärenden på hög därför att man inte har haft tid att ta itu med dem. Här har Miljöpartiet och den rödgröna regeringen sett till att det finns mer resurser till exempelvis Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Just för att möjliggöra en effektivisering av tillståndsprocesserna föreslog vi i budgetpropositionen för i år att Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas förvaltningsanslag skulle tillföras ytterligare medel. Vi ser det som en utgångspunkt för att prövningsmyndigheterna ska ha de förutsättningar de behöver för att kunna genomföra sina uppdrag. Här kan vi titta på hur Moderaterna har hanterat de ekonomiska resurserna för miljöarbete i Sverige. Varje gång Moderaterna har fått sätta sina fingrar på en budget har det inneburit neddragningar för myndigheter och för miljöarbetet i bred bemärkelse. Den budget som gick igenom riksdagen i början av den här mandatperioden är ett exempel på hur Moderaterna tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna drev igenom en ekonomi som kraftigt försvagade Sveriges miljöarbete och som såg till att myndigheterna inte hade goda förutsättningar att arbeta med till exempel miljöprövningar. Kan jag få ett löfte från Johan Hultberg att de tiderna är slut, att det inte kommer att ske ytterligare sådana insatser från Moderaternas sida? Vi alla hoppas att Moderaterna inte får chansen att utforma den ekonomiska politiken, men om så skulle bli fallet: Kan Johan Hultberg garantera att det inte kommer att bli den typen av neddragningar som gör det svårare för myndigheter att klara miljöprövningar i en effektiv anda?
Fru talman! Det är bra att prata om miljö och ekonomi på ett samlat sätt. I grunden måste man ha samma utgångspunkt i miljöpolitiken, finanspolitiken och den ekonomiska politiken, det vill säga att hushålla med resurserna. Resurser är inte oändliga, och man behöver se till att man får bra valuta för de investeringar man gör. Det är där som Moderaterna och en lång rad oberoende granskare har varit extremt kritiska mot den politik som den sittande regeringen - Miljöpartiet - för. Det är för mycket av dyr symbolpolitik som inte levererar tillräckliga resultat. Mångmiljardinvesteringar görs utan ordentliga underlag om de levererar ordentlig klimatnytta. Det har varit problemen med de investeringsstöd som Miljöpartiet har argumenterat för under många årtionden. Det var samma problem med de gamla Klimppengarna, och vi har sett motsvarande problem med de befintliga stödsystemen. Det går inte att få tydliga svar på om de investeringar, satsningar, som skattebetalarna står för leder till ytterligare utsläppsminskningar. Moderaternas förra miljöbudget var större än den sittande regeringens, så det handlar inte om att vi är ovilliga att satsa på miljön. Men vi är oerhört angelägna om att det ska vara verkningsfulla och kraftfulla satsningar som levererar resultat. När det gäller rättsväsendet har vi satsat ytterligare resurser för hela kedjan så att effektiva miljöprövningar och effektiva domstolsprocesser kan genomföras. Låt mig återgå till interpellationens huvudfråga. Jag vill bara understryka att detta är en viktig miljöfråga och en fråga om jobb och tillväxt. Smögenlax och andra företag vill bidra till Sveriges ekonomi, till renare hav och till en bättre miljö. Ministern måste säkerställa att de förutsättningarna kommer på plats.
Fru talman! Jag vill tacka Johan Hultberg för en bra diskussion. Jag är glad över att den miljöpolitik som Sverige bedriver, inklusive hur vi gör miljöprövningar, uppenbarligen är otroligt attraktiv. Det är inte en slump att Sverige år efter år hamnar i topp bland länderna när man granskar deras miljö och klimatpolitik. Sverige kommer alltid ut som det land som ligger högst, så länge det är en rödgrön regering. Vi vet att det har varit annat vid tidigare tillfällen. Vi ser också tydliga exempel på hur näringslivet vill investera i Sverige, just tack vare att vi har en långsiktig inriktning och att vi har de förutsättningar som krävs för att göra stora investeringar i hållbar teknik. Ett exempel är de investeringsstöd som Johan Hultberg nämner där Moderaterna först var motståndare och nu har insett värdet och står bakom dem. Det är ett exempel på hur Miljöpartiet driver miljöpolitiken framåt på ett sätt som gör att även Moderaterna till slut anpassar sig. Och det är något som vi välkomnar. Vi går in med resurser för att möjliggöra stora investeringar, till exempel Hybrit, och det leder till att vi kan hitta de tekniska lösningarna för att bygga det hållbara och fossilfria välfärdslandet Sverige - regeringens vision. Johan Hultberg låtsas som att han kan skapa en tulipanaros, att han kan få mer miljöprövning med mindre pengar. Det är en illusion som Johan Hultberg och Moderaterna behöver släppa. Vill man, som Johan Hultberg många gånger har sagt, ha bättre handläggningsprocesser i myndigheterna är en förutsättning att de har de resurser de behöver för att kunna genomföra miljöprövningarna. Annars är risken att Moderaterna gör precis det jag varnade för inledningsvis, nämligen att man kortar handläggningstiderna genom att ställa lägre krav och sänker miljöambitionerna. Jag hoppas att vi är överens om att detta inte är vägen framåt. Vi ska ha världens mest ambitiösa miljö och klimatpolitik, men vi ska skapa den tillsammans med näringslivet och skapa goda förutsättningar för hållbara investeringar.